Herr talman! Den här debatten omfattar tre betänkanden från arbetsmarknadsutskottet, AU11, AU12 och AU23. Vi kommer under denna debatt att få höra mycket om hur framgångsrik den svenska arbetsmarknadspolitiken är och hur den har lett till en låg öppen arbetslöshet. Detta är regeringens sista försvarsbastion sedan den socialdemokratiska politiken på alla andra väsentliga områden har havererat. I förra veckan fick vi kompletteringspropositionen, och den bekräftar återigen det som nu upprepats under ett par års tid av såväl regering som opposition och oberoende ekonomiska bedömare, nämligen att den svenska ekonomin utvecklas åt alldeles fel håll. Rekorddevalveringen och den tredje vägens politik, som skulle ge en stabil ekonomisk utveckling och därmed goda förutsättningar för hög sysselsättning, lade i själva verket grunden för stigande inflation, försvagad tillväxt, otillräckligt sparande och försämrad konkurrenskraft. På samma sätt som den förre finansministern varnade för det ”arbetslöshetens stålbad” som denna utveckling riskerar att leda till, säger också nu den nye finansministern att det svenska näringslivets försämrade konkurrenskraft innebär ett allvarligt hot mot sysselsättningen, i första hand i den konkurrensutsatta sektorn, i andra hand i övriga delar av ekonomin. Detta är och har varit väl befogade varningar. Än mer befogade blir de om man studerar hur den svenska arbetsmarknaden egentligen ser ut. Under den ojämförligt längsta och bästa högkonjunkturen under efterkrigstiden lägger regeringen fram en budget för arbetsmarknadspolitiken på runt 25 miljarder kronor. Då har jag räknat in kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen men uteslutit kostnaderna för regionalpolitiken. Dessa senare är svåröverskådliga. ERU har i dagarna presenterat siffror som sammanlagt tyder på enorma belopp. I realiteten ligger Sveriges kostnader för arbetsmarknadspolitiken på i stort sett samma nivå som i andra jämförbara länder som öppet redovisar en betydligt högre arbetslöshet. Men det är meningslöst att diskutera sysselsättningsoch arbetslöshetsnivåer om vi inte samtidigt ser på utvecklingen inom socialförsäkringssektorn. 350 000 förtidspensionärer, rekordhöga sjuktal och en extremt hög frånvaro från arbetet talar sitt tydliga språk. En betydande utslagning från arbetsmarknaden döljs inom socialförsäkringarna. På sin tid som AMS-chef upp skattade den nuvarande finansministern kostnaderna för att via socialförsäkringssystemet hålla folk borta från arbete till 60 miljarder kronor. Och man kan utgå ifrån att han inte räknade för högt. Hela tillskottet av arbetskraft under 80-talet har ätits upp av den ökade frånvaron. Den höga sysselsättningsnivå som regeringen håller fram som ett föredöme för resten av världen, beror således i hög grad dels på utslagning, dels på nödvändigheten av att på arbetsplatserna ersätta frånvarande personal. Därigenom är de höga sysselsättningstalen inte ett tecken på en sund ekonomi med hela folket i arbete, utan ett tecken på en sjuk ekonomi. 40 96 av alla arbetande är inlåsta i den offentliga sektorns monopolarbetsmarknad, som fungerar just så dåligt som planekonomiskt styrda verksamheter brukar fungera. De anställda har synnerligen begränsade möjligheter att byta arbetsplats och arbetsgivare för att på det sättet få bättre arbetsuppgifter eller bättre villkor. En stor del av dem vandrar från den ena tillfälliga arbetsuppgiften till den andra. Det ger inte vare sig arbetsglädje eller god ekonomi. Professor Bo Södersten, regeringens alldeles egna slav på det som en gång var en triumfvagn, men nu betänkligt trafikfarlig och med avskavd förgyllning, skrev för bara ett par dagar sedan om hur frånvaron av incitament, överbyråkratisering och en dålig arbetsorganisation inom Stockholms läns landsting under de senaste 20 åren lett till ineffektivitet, dåliga arbetsförhållanden och en kontinuerligt sjunkande produktivitet inom vården. Han kunde ha lagt till en kronisk brist på personal och ett omättligt behov av högre skatteintäkter. Han visar hur bristen på samordning mellan olika stödsystem leder till slöseri och mänsklig misär. Bo Södersten har också intressanta tankar om hur barnomsorgen och bostadspolitiken skall kunna läggas om för att man skall få bort köerna och orättvisorna. Varför, arbetsmarknadsminister Mona Sahlin, detta hårdnackade motstånd mot valfrihet och konkurrens inom de områden som nu monopoliseras av stat och kommuner? Här behöver sannerligen rivas för att bygga nytt och för att släppa in ljus och luft. AMS konstaterar i en utredning om den höga deltidsarbetslösheten, som i hög utsträckning är ett problem för kvinnorna inom den offentliga vårdoch omsorgssektorn, att många befinner sig i en rundgång mellan korta vikariat, deltidsarbetslöshet och arbetslöshet. 350 000 människor har tidsbegränsade anställningar. Inte heller utgör världens högsta skatter någon inspirationskälla för den som kan tänka sig att sätta i gång en utbildning eller som behöver en morot för att ge sig till jobbet på morgonen. Det går ju så väldigt lätt att sjukskriva sig. Inkomsten blir ju densamma vare sig man är på jobbet eller ej. Arbetstidskommittén redovisade att varje dag är en miljon arbetstagare borta från jobbet, alltså i stort sett var fjärde. Så konstaterar regeringen också att det finns en konflikt mellan dem som åtnjuter ersättning från socialförsäkringssystemen och dem som betalar. Den officiella, ljusa bilden av svensk arbetsmarknad döljer att arbetsmarknaden i verkligheten lider av allvarliga obalanser. Och det är inga konjunkturbetingade obalanser. De finns där oberoende av konjunkturerna. Vi har t.ex. också i lågkonjunktur en besvärande brist på utbildad arbetskraft och hög frånvaro. Utslagningen är omfattande i såväl högsom lågkonjunktur. Också i högkonjunktur har grupper som handikappade, invandrare och ungdomar svårigheter att finna arbete. Och de regionala problemen är väl kända. Detta är förhållanden som vi moderater år efter år pekat på. Vi har också föreslagit förändringar av politiken. Allt för döva öron. Det är därför med en viss bister tillfredsställelse vi nu noterar att regeringen äntligen tycks vara beredd att åtminstone granska förhållandena på arbetsmarknaden och den hittills förda politiken. På detta tyder den mängd av utredningar och utvärderingar som regeringen nu har igångsatt eller aviserat. Mycket av detta har vi föreslagit och fått avslag på i denna kammare. Men bättre sent än aldrig! Däremot är det inte mycket som regeringen tycks kunna samla sig till då det gäller att verkligen göra någonting. Och det är djupt olyckligt, för det är bråttom. I stället för konkreta förslag i budgetpropositionen ställde regeringen till med regeringskris på ett huvudlöst förslag om lönestopp och strejkförbud. Sveriges ekonomiska problem är enbart svenska. Det går inte att skylla på omvärlden. I jämförbara länder ute i Europa går utvecklingen i helt andra, mycket mer gynnsamma banor. Det är Sverige som halkar efter. Just nu fokuseras problemen kring lönebildningen. I brist på en vettig ekonomisk politik sätter regeringen hela sin lit till parterna på arbetsmarknaden. Hagasamtalen misslyckades, riksförlikaren misslyckades. Självklart misslyckades de. Det är ju faktiskt regeringen själv som har medverkat till lönekostnadsutvecklingen. Världens högsta skattetryck är inflationsdrivande och har skapat en situation där löntagarna knappast har fått behålla någonting av de kraftiga lönekostnadsökningarna under hela 1980-talet. Av en lönekostnad som har ökat med 88 76 har industriarbetaren i handen bara fått behålla 1/4 96. Allt fler har, trots att de arbetar hårt, blivit beroende av olika bidrag för sin dagliga livsföring. Det tvångssparande och den arbetsmiljöavgift som skulle verka dämpande på löneökningstakten har naturligtvis haft motsatt effekt. Den skatteöverenskommelse som träffats med folkpartiet ökar skattetrycket och bidragsberoendet och är inflationsdrivande, eftersom det inte handlar om en verklig reform som sänker skattetrycket utan enbart en växling av en skatt mot andra skatter. Lägg därtill de kraftiga löneökningarna på det statliga området, som leder till kompensationskrav från andra grupper. Nu hoppas regeringen på en särskild utredningsman som skall se över spelreglerna på arbetsmarknaden. Kommentarerna avslöjar att regeringen längtar tillbaka till den svenska modellen med centraliserade avtalsförhandlingar enligt principerna för den s.k. solidariska lönepolitiken. Dagens differentierade arbetsmarknad, där kunskaper är en allt viktigare faktor, ställer krav på en mer differentierad och marknadsanpassad lönepolitik. En sådan lönestruktur håller faktiskt på att växa fram på stora delar av arbetsmarknaden. Anställda får lön i förhållande till sina kunskaper och prestationer. De får del i vinsten och kapitalbildningen på det egna företaget. Den utvecklingen försvåras av regeringen, som nostalgiskt blickar tillbaka mot en föråldrad lönebildningsprocess. Denna löser inga problem utan för svårar enbart dem vi redan har och förhindrar en utveckling mot ökad produktivitet och tillväxt. Lönepolitikens misslyckande manifesteras inte minst i det stora antalet konflikter på arbetsmarknaden. Förra året förlorade vi över 400 000 arbetsdagar på konflikter. Inte minst bekymmersamma är de återkommande olovliga konflikterna. Varför, Mona Sahlin, kan inte regeringen ta sig samman och åtminstone gå med på att höja skadeståndet vid olovliga konflikter från i dag löjligt låga 200 kr.? Dessutom framstår det som alltmer nödvändigt att snabbt se över spelreglerna på arbetsmarknaden. Herr talman! Regeringen har blivit sin egen politiks fånge. Det är den socialdemokratiska politiken som har skapat problemen. De traditionella socialdemokratiska sätten att ta itu med problem är hjälplöst förlegade. Även om regeringen har visat sig beredd att marginellt flytta positionerna i riktning mot ett något ökat inslag av marknadsekonomi, är den på grund av inre spänningar förhindrad att ta de steg som är absolut nödvändiga för att få den tillväxt som åtminstone delar av regeringen själv inser erfordras för att välfärden och sysselsättningen inte skall äventyras. Det är inte bara ansatserna till en statlig och centralstyrd lönepolitik som avslöjar regeringens oförmåga till omtänkande. Samma dirigistiska ambition avslöjar arbetsmarknadsministern i en rad uttalanden. Hon hade inte mer än jämnt blivit utnämnd till statsråd, förrän hon förklarade att hon är beredd att lagstifta om inte parterna kan komma överens om än det ena och än det andra — avtal, annars lagstiftning. Det senaste gäller deltidsarbetslösa. Antingen ställer arbetsgivarna upp och ordnar heltidsjobb, annars är hon beredd att lagstifta. Sådant här har vi hört förr. Det var bl.a. så beslutet om den sjätte semesterveckan kom till — den som regeringen nu har fått göra en halv reträtt från. Jag hade hoppats att vi skulle slippa den sortens kommandopolitik i fortsättningen och att vi i stället skulle få en politik som skapade förutsättningar för samförstånd och en harmonisk utveckling på arbetsmarknaden. Det finns också andra tecken som tyder på att regeringen, trots att den ibland låter annorlunda, i själva verket inte är beredd att rubba en enda tum på sina ambitioner att styra utvecklingen mot mer av socialistisk planhushållning. I förslaget till partiprogram förordas olika former av kollektivt sparande och kollektiv kapitalbildning. Detta är helt i linje med löntagarfonderna och den omfattande fonduppbyggnad som LO skisserar i sin maktutredning. Löntagarfonderna är inte nog, vilket också bekräftats av industriminister Rune Molin i dessa yttersta dagar. Ett ytterligare steg i denna riktning togs med arbetslivsfonderna. 15 miljarder kronor finansierade med en särskild löneskatt ställs till förfogande för långtgående styrning av produktion och organisation på arbetsplatserna. Hos en central och 24 regionala styrelser med minst 250 politiker och fackliga ombudsmän och ett ännu okänt antal tjänstemän skall arbetsgivare och arbetstagare med mössan i hand be att få tillbaka något av sina egna pengar för att kunna förbättra arbetsmiljön och arbetsorganisationen. Hur många arbetsoch sammanträdestimmar som kommer att gå åt kan vi bara gissa. Detta, herr talman, är varken mer eller mindre än socialistisk planstyrning, det som länderna i Östeuropa nu håller på att skaka av sig. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern på vilket sätt ett Fondsverige kommer att ge ökad tillväxt, ökad produktivitet, en lugnare lönekostnadsutveckling och därmed förutsättningar för en sund arbetsmarknad. Kan arbetsmarknadsministern dessutom svara på hur ett Fondsverige och en kommandopolitik skall kunna förmå svenska företag och svenskt kapital att stanna och investera i landet och dessutom attrahera utländskt kapital till investeringar i Sverige? För det är ju detta vi måste åstadkomma om vi skall undvika den arbetslöshet som alla varnar för. I dag är det som en av våra storföretagsledare har uttryckt det: ”Sverige är ett område i världen som man inte kommer att inrikta sina investeringar på.” Herr talman! Med mer av kollektiv kapitalbildning i politikerstyrda fonder och kommandopolitik kommer Sverige att för lång tid framåt sitta ohjälpligt fast i den återvändsgränd in i vilken den tredje vägens politik har fört oss. Om Sverige inte förmår att vända utvecklingen, kommer det inte att hjälpa med aldrig så många miljarder till aldrig så finurliga arbetsmarknadspolitiska och näringspolitiska stödformer för att motverka de negativa effekterna av den socialdemokratiska politiken. Vi kommer att fortsätta att halka efter omvärlden. Vi kommer att tvingas gå igenom ett ”arbetslöshetens stålbad”. För vad hjälper bidrag, stöd och statliga myndigheter om skatteoch bidragspolitiken urholkar företagens konkurrenskraft och gör det omöjligt för människor att leva på sin lön? Vad hjälper bidrag och stimulanser för att få fram yrkesarbetare om lönepolitiken hindrar arbetsgivare från att betala de löner som skulle göra jobben efterfrågade? Vad hjälper stöd och bidrag när Europapolitiken urholkar näringslivets förtroende för Sveriges framtida konkurrenskraft och driver företagen att investera i andra länder? Inte hjälper det att industriministern vill driva statlig näringspolitik. Vad hjälper det med flyttbidrag om flyttskatten hindrar människor från att ta arbete på en annan bostadsort på rimliga ekonomiska villkor? Vad hjälper mångmiljardstöd till Norrlandslänen om energipolitiken rycker undan konkurrensmöjligheterna för basindustrierna? Vi moderater har i de motioner och reservationer som redovisas i betänkandena angivit riktlinjerna för den politik på alla områden — från skola, vård och omsorg till skatter och energi — som krävs för att ge Sverige framtidstro och som kan tillförsäkra oss en position bland de framgångsrika länderna i Europa. Vi anvisar den politik som krävs för en väl fungerande arbetsmarknad med goda arbetsförhållanden. Arbetsmarknadspolitiken i vid mening måste i fortsättningen i högre grad inriktas på att förbättra arbetsmarknadens funktion, t.ex. genom att förbättra rörligheten. I snäv mening skall arbetsmarknadspolitiken vara ett smörjmedel. Den skall medverka till att arbetslösa får nya arbeten och till att lediga arbeten besätts. Den skall hjälpa dem som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden till den utbildning och de förutsättningar som krävs i övrigt. Däremot skall statsmakterna och arbetsmarknadsbyråkratin inte ha den totalitära ambitionen att kontrollera och styra alla delar av arbetsmarknaden och arbetslivet. Stödarsenalen skall ge hjälp till självhjälp och undvika att det hos arbetsgivare och arbetstagare uppstår en tillvänjning till statliga stöd eller beroende av statlig byråkrati — en inlärd hjälplöshet. Det normala skall vara att arbetsgivare och arbetstagare finner varandra utan särskilda hjälpinsatser. Byte av yrke och arbetsplats skall helst ses som inspirerande utmaningar och ett naturligt inslag i individens utveckling. Väl fungerande arbetsplatser skall utvecklas i samspel mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmarknadsmyndigheterna skall ha väl definierade arbetsuppgifter. Vi moderater ställer fortlöpande krav på rationaliseringar och effektiviseringar inom arbetsmarknadsverket. Vi anser att personalstyrkan skall kunna minska, vilket inte bör bereda AMS några svårigheter, eftersom inte mindre än 2 400 tjänster inom kort måste återbesättas. Det kan inte vara rimligt, som framgår av senaste numret av AMS egen tidning, att verket skall behöva nyrekrytera bl.a. 370 psykologer. Uppenbarligen planeras t.o.m. arbetsmarknadsutbildning för att kunna täcka AMS eget behov. Man kan också starkt kritisera den ambition som AMS har visat på sistone att gå in och ta över företags personalrekrytering och ikläda sig konsultrollen, allt för skattebetalarnas pengar. Det är en form av förtäckt företagsstöd som absolut inte får förekomma. Dessutom strider det mot EGs konkurrensregler. Det är anmärkningsvärt att AMS ger sig in på sådana verksamheter, samtidigt som man gång på gång kommer till riksdagen med önskemål om mer pengar och fler tjänster för att hjälpa olika grupper in på arbetsmarknaden, t.ex. handikappade och flyktingar. Jag skulle gärna vilja höra hur Mona Sahlin ser på denna del av AMS verksamhet. Det är hög tid att bryta monopolet och tillåta konkurrerande arbetsförmedlingar. Sådana har en stor funktion att fylla på vår föränderliga arbetsmarknad. Vi kräver därför ändringar i lagen om arbetsförmedling liksom borttagande av den obligatoriska platsanmälan. Nästa år bör de ILO-konventioner sägas upp som regeringen anser stå hindrande i vägen. Likaså bör, som framgår av den gemensamma borgerliga reservationen, förutsättningarna för att bryta ut arbetsmarknadsinstituten från arbetsmarknadsverket utredas. Det måste också, som framgår av två fyrpartireservationer, bli möjligt att snabbare ge flyktingar möjligheter att arbeta. I dag passiviseras flyktingar och invandrare under ibland årslång väntan i flyktingförläggningar. De får inte ens sköta dagliga sysslor på de egna förläggningarna. Vi föreslår att asylsökande får temporärt arbetstillstånd direkt vid ankomsten. Dessutom måste arbetsgivare i närheten ges bättre möjligheter att direkt erbjuda flyktingarna arbetsuppgifter. Också när det gäller flyktingar och invandrare med uppehållsoch arbetstillstånd finns det anledning att ifrågasätta om de betydande arbetsmarknadspolitiska resurser som har anslagits används på bästa möjliga sätt. Vi anvisar i en fyrpartireservation, nr 17 i AU11, vilka vägar man kan gå. Det finns goda möjligheter att få resultat, bara viljan finns. Vi moderater har också särskilt velat understryka hur viktigt det är att vi hjälper de tidigare kommunistiska länderna i Centraloch Östeuropa att få de kunskaper om ekonomi och teknik som krävs för en snabb uppbyggnad och anpassning till marknadsekonomi och demokrati. Ett sätt är att medverka till praktikantarbete och yrkesutbildning. Det brådskar med att få i gång sådana verksamheter. Utbildning är den mest effektiva metoden att hjälpa människor till arbete och motverka långvarig arbetslöshet. De nya möjligheterna att upphandla arbetsmarknadsutbildning bör utnyttjas för upphandling också från andra utbildningsanordnare än AMU. Därigenom kan arbetsmarknadsverket bidra till en breddning och utveckling av kompetens. Däremot är vi restriktiva med arbetsmarknadsutbildning för icke arbetslösa. Det måste sättas gränser för hur mycket av den enskildes resp. arbetsgivarens eget ansvar för utbildning och vidareutbildning som skall tas över av statsmakterna, Vi får inte använda statliga medel för att utbilda människor till hjälplöshet. I likhet med tidigare år begär vi utredning om en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det är orimligt att Sverige, som har ett heltäckande socialförsäkringssystem som omfattar alla, har undantagit just arbetslöshetsförsäkringen från principen om ett generellt system. Är det verkligen viktigare, Mona Sahlin, att slå vakt om de fackliga organisationernas medlemsrekrytering än de arbetslösas behov av en tryggad inkomst? Och vad innebär egentligen den utredning som nu skall ersätta den tidigare uppgörelsen med folkpartiet om ökade egenavgifter? Varför inte i stället tillsätta den parlamentariska utredning vi moderater, liksom folkpartiet och centern, begär om en allmän arbetslöshetsförsäkring? Så till sist, herr talman, några ord om arbete för handikappade. Vi moderater har i många år förordat en övergång till flexibla lönebidrag som följer den handikappade och som skall kompensera för den nedsatta arbetsförmågan så länge den består. Så småningom har vi fått alltmera gehör för att detta är en bra form för att hjälpa handikappade till arbete på vanliga arbetsplatser. Försöksverksamhet visar att detta med all säkerhet är ett betydligt mer effektivt sätt än det nuvarande lönebidraget, som går till arbetsgivarna. Trots en framgångsrik försöksverksamhet föreslår regeringen i budgetpropositionen att en övergång till flexibla lönebidrag bör övervägas först budgetåret 1991/92. Utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater och kommunister, ansluter sig till regeringens förslag och avvisar mycket mångordigt motioner där man vill införa det flexibla lönebidraget i hela landet redan i år eller vill utöka försöksverksamheten. Det är ingen hejd på hur många hinder det finns för att införa ett flexibelt lönebidrag, och man antyder att oppositionen inte visar ansvar som inte beaktar alla dessa hinder! Dess värre för socialdemokraterna i utskottet har regeringen i kompletteringspropositionen tagit sig före att föreslå just en utökning av försöksverksamheten med ytterligare fem län, med hänvisning till de hittills entydigt po sitiva erfarenheterna. Kan verkligen utskottsmajoriteten, Lahja Exner, stå kvar vid sina anslagsskrivningar efter detta? Herr talman! Jag hänvisar i övrigt till betänkandena och yrkar bifall till de reservationer som bär moderata namn.

Herr talman! Fru statsråd! Den svenska ekonomiska politiken har full sysselsättning som ett högt prioriterat mål. Från folkpartiets sida har vi i bl.a. de arbetsmarknadspolitiska motionerna betonat att vi aldrig kan acceptera att arbetslöshet används som medel för att uppnå andra mål. Bl.a. har vi understrukit att den fulla sysselsättningen är, jämsides med en låg inflation, av avgörande betydelse för att uppnå viktiga fördelningspolitiska mål och ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Arbetsmarknadspolitiken har under senare år i ökad utsträckning varit inriktad på att öka utbudet av arbetskraft. Men regeringens förslag om en sjätte semestervecka och förlängd föräldraförsäkring var ett allvarligt slag mot sådana positiva strävanden. Nu har regeringen tvingats överge lättsinniga vallöften. Det har självfallet ställt till politisk oreda i regeringspartiet, men i sak har det varit riktigt, för att inte säga helt nödvändigt. Ett ljust inslag i den här bilden är dock förslaget om en långtgående skattereform. Vi skall inte, herr talman, ha någon skattedebatt här, men jag vill bara som en markering säga att när Sonja Rembo påstår att skattetrycket ökar är det felaktigt. Skattereformen kommer att stimulera arbete och sparande. Även om vi inte har kommit så långt när det gäller skattesänkningar, har vi lagt grunden för en modell som är långsiktig och högst användbar. Intressant är att notera att när Sonja Rembo vid något tillfälle hade goda ord att säga om regeringen visade det sig att det gällde de punkter där folkpartiet varit med och agerat. Jag tackar för denna honnör. Arbetskraftsutbudet väntas öka när det lönar sig bättre att arbeta. 90-talets arbetsmarknadspolitik måste inriktas på den stora efterfrågan på arbetskraft och utnyttja de grupper som har svårigheter att få jobb. Det gäller t.ex. handikappade, flyktingar, människor med kort utbildning. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik kan också de arbetssökandes kompetens stärkas så att den bättre svarar mot en aktuell efterfrågan. I de bägge betänkandena 11 och 12 om arbetsmarknadspolitik och arbetslivsfrågor har vi från folkpartiets sida inriktat oss på att hjälpa de svaga grupperna på arbetsmarknaden. Charlotte Branting kommer i ett senare anförande att mera i detalj gå in på vissa frågor som yrkesinriktad rehabilitering, arbetshjälpmedel för handikappade, flexibla lönebidrag, särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning samt ett ökat antal platser inom Samhallkoncernen, för att nu nämna några områden där folkpartiet drivit på med positiva förslag. Den svenska konjunkturutvecklingen är svårbedömd för närvarande på grund av den osäkerhet som råder om den ekonomiska politiken framöver. Utvecklingen kommer i hög grad att hänga samman med vår förmåga att lösa de inhemska problemen. Den allmänna tendensen tycks vara att konjunkturen går in i ett lugnare skede, och företagens förväntningar för den närmaste framtiden är inte lika optimistiska som tidigare. Detta bekräftas också i konjunkturinstitutets senaste barometer. När det gäller förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken finns det anledning att stryka under det väsentliga i både en tillväxtfrämjande politik och detta att regelsystemet vilar på stabil och långsiktig grund. En god arbetsmarknad förutsätter en utveckling i produktiviteten i såväl det enskilda näringslivet som den offentliga sektorn. I det avseendet är det bekymmersamt i vårt land, då vi har en alltför svag tillväxt. Denna svaghet är kopplad till en för hög inflation, en urholkad konkurrenskraft och ett stigande underskott i bytesbalansen. Därtill kommer att den svenska arbetsmarknaden är i obalans och på vissa håll överhettad. Det innebär att den regionala obalansen förstärks, och därför kan vi också se betydande regionala skillnader i arbetslöshetstalen. Även om den öppna arbetslösheten i internationell jämförelse visar låga tal, har vi betydande problem som innebär att många befinner sig utanför den reguljära arbetsmarknaden. Flera års alltför lättvindig förtidspensionering har ställt många arbetstagare för tidigt i ett understödsberoende, som både samhället och den enskilde individen har stora bekymmer att hantera. En god arbetsmarknad behöver också undanröja en rad hinder. Den offentliga sektorn behöver förnyas för att ge både ökad valfrihet, en sundare konkurrens och möjligheter till att jämföra effektiviteten på realistiska grunder. Vi i folkpartiet tror att kvinnors och mäns olika erfarenheter kan utnyttjas bättre. Inte minst i tider av arbetskraftsbrist är det viktigt att använda alla resurser på ett effektivt sätt. Herr talman! Jag vill redan nu yrka bifall till reservation 1 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 11 samt till alla de reservationer där folkpartiet medverkat i de betänkanden som vi nu diskuterar. Arbetsmarknadspolitiken måste inriktas på att den stora efterfrågan på arbetskraft kan utnyttjas, så att de som har svårigheter att få ett jobb lättare kan få det. Jag nämnde arbetshandikappade, flyktingar, invandrare och andra med särskilda svårigheter. Jag nämnde att regelsystemet bör vara stabilt och långsiktigt. Utifrån det finns det anledning att aktualisera en fråga till arbetsmarknadsministern, och det gäller arbetsförmedlingslagen. Den är nu mer än 50 år gammal. Ursprungligen kom den ju till för att skydda arbetslösa som enbart kunde vända sig till privata förmedlingar, vilka tog betalt för sina tjänster. Sedan lagen tillkom i mitten av 30-talet har numera ett rikstäckande nät omfattande 300 avgiftsfria förmedlingar i offentlig regi byggts ut. Lagen är emellertid föråldrad. Den är svår att tillämpa och tolka. Tillämpningen av lagen, inte minst HD:s avgörande i höstas, innebär en stor osäkerhet för bl.a. kontorsserviceföretagen. Vidare hämmar lagen tillväxten när det gäller nya serviceföretag. Det handlar om företag som i de flesta fall är seriösa och som i hög grad har kvinnor både i ledningen och bland de anställda. Serviceföretag som bedriver uppdragsverksamhet fyller i dag en viktig funktion i det svenska samhället. Det är inte bara förvaltningar, fackföreningar och företag som efterfrågar specialiserad arbetskraft, utan riksdagen och departementen har också tagit sådana tjänster i anspråk. Det är mycket viktigt för t.ex. tjänstesektorns utveckling att reda ut frågan om hur arbetsförmedlingslagen skall tolkas. En distinktion mellan dels företag vars syfte är att förmedla arbete, dels företag som säljer tjänster måste kunna göras. Det finns de som hävdar att det för att Sverige skall kunna få en modern arbetsförmedlingslag kanske rent av krävs att vi säger upp ILO konventionen angående avgiftskrävande förmedlingsbyråer. Detta kan, som tidigare har sagts, bara ske under en tolvmånadersperiod vart tionde år. Nästa period gäller fr.o.m. nästa år. Min fråga till statsrådet blir: Har regeringen övervägt en sådan uppsägning? Arbetsmarknadsutskottet konstaterade redan i mars 1987 att en översyn av förmedlingslagen var nödvändig. Våren 1988 återkom vi till frågan. Utskottet hänvisade den gången, alltså för två år sedan, till att regeringen skulle presentera ett förslag för riksdagen redan 1988. Nu har alltså två år gått, och jag har hos Mona Sahlins företrädare efterlyst en reform och även fått löfte om att en sådan är på väg. Men ännu har inte något sådant förslag kommit på riksdagens bord. Departementet har, som vi alla vet, jobbat med ett nytt lagförslag. Det har remissbehandlats men fått ett splittrat mottagande. Inte minst AMS var mycket kritisk. Man var t.o.m. så kritisk att man avrådde från att låta förslaget resultera i lagstiftning. Jag vill därför upprepa den fråga som jag har ställt till regeringen flera gånger: Har regeringen för avsikt att lägga fram förslag till en ny arbetsförmedlingslag, och när beräknas i så fall en proposition nå riksdagen? Herr talman! Jag återgår så till betänkande 11 för några summariska kommentarer. Jag vill nämligen erinra om några viktiga reservationer som vi i folkpartiet är angelägna om att riksdagen skall stödja. Det gäller t.ex. reservation 10 om AMU-verksamheten och reservation 16 om regelsystemet i samband med flyktingars inträde på arbetsmarknaden. Vidare gäller det reservation 17 om invandrares problem med att komma in på den svenska arbetsmarknaden samt framlagda förslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring och inträdet i A-kassorna — dvs. reservationerna 37 och 38 fram till reservation 50, som handlar om en utvärdering av systemet med inskolningsplatser. Vår slutsats är — det framgår av folkpartiets reservationer och yrkanden — att vi inte kan acceptera att de offentliga garantierna för trygghet och omsorg ersätts med informella lösningar. Vi kan inte heller acceptera lösningar som bygger på att ambitionsnivån i fråga om de sociala tjänsterna sänks genom att vi gör avkall på detta med skicklighet och professionalism hos personalen inom t.ex. sjukvården. Att ersätta högt utbildad personal med frivilliga inom ”samhällstjänsten” är inte någon lösning, utan det skulle vara en eftergift. Vi i folkpartiet har länge hävdat att det måste skapas ett ökat utrymme för personligt ansvar och idealitet i samhället. Men detta kan aldrig ersätta de garantier som den offentliga sektorn står för. Sociala rättigheter måste garanteras alla — oavsett resurser och personliga kontaktnät. Grundprincipen måste vara att man via det offentliga skall fördela resurser och möjligheter till social service utan att för den skull motarbeta mångfalden i de former som denna service kan anta. Framtidsbilden understryker ytterligare behovet av en snabbare ekonomisk tillväxt och åtgärder för att höja produktiviteten och effektiviteten, som jag sagt, både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sek torn. Allvaret i de problem som vi redan nu upplever på dessa punkter understryks alltså ytterligare. De åtgärder som vi nu vidtar för att minska dagens konjunkturbetingade arbetskraftsbrist måste följaktligen ses i det långa perspektivet. Det handlar närmast om två linjer: För det första måste effektiviteten på arbetsmarknaden höjas. Det är av stor vikt att den arbetskraft som kommer att finnas tillgänglig framöver också sysselsätts rationellt. För det andra måste åtgärder vidtas i syfte att öka arbetskraftsutbudet. Trots den brist på arbetskraft som vi i dag upplever finns det grupper som ofrivilligt ställs utanför arbetsmarknaden. Den offentliga politiken måste inriktas på ett bättre tillvaratagande av dessa gruppers vilja att anta arbeten. Arbetsmarknadspolitiken, och detta sade jag också inledningsvis, har i större utsträckning varit inriktad på att utbudet av arbetskraft skall kunna ökas. Budgetpropositionen presenterades ju i januari. Men det är bara att konstatera att regeringen inte hade förmåga att leva upp till målsättningen att öka arbetskraftsutbudet. Regeringen ville, som sagt, förlänga både semestern och föräldraledigheten. Men på dessa båda punkter har man fått ge vika, tills vidare, och det är bra. Jag vill understryka att arbete är någonting mycket positivt. Arbete är en rättighet som måste gälla alla, också de svaga på arbetsmarknaden.
Herr talman! Vi skall inte debattera skatter den här gången. Jag vill bara när det gäller skattetrycket hänvisa till den moderata motion som för närvarande är föremål för behandling i skatteutskottet och som entydigt visar att skatteomläggningen kommer att leda till ett ökat skattetryck. Sedan sade Elver Jonsson att det jag talade om och som var positivt när det gäller regeringen var sådant som folkpartiet hade medverkat till. Innebär det, Elver Jonsson, att den utredning om arbetslöshetsförsäkringen som tydligen skall göras — i varje fall att döma av pressmeddelanden — är en parlamentarisk utredning i fråga om den allmänna obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen i överensstämmelse med vad vi säger i en reservation som vi har gemensam med Börje Hörnlund och som återfinns i ett av de betänkanden som vi i dag skall fatta beslut om?
Herr talman! Jag tycker att det är angeläget att understryka att jag inte avser att på något sätt spela rollen som statsråd. Som Sonja Rembo vet tillsätts alla utredningar av regeringen. Det är således endast från det hållet som exakta besked kan ges. Sedan konstaterar jag att Sonja Rembo så att säga inte polemiserar mot sitt eget slarviga uttalande om att skattetrycket kommer att öka i och med skattereformen. Nej, tvärtom! Skattereformen kommer långsiktigt att göra det möjligt att radikalt sänka skattetrycket så snart det finns ett utrymme för detta. Men poängen, och det är viktigt att framhålla det i den här debatten, är att arbetskraftsutbudet kommer att bli större. Just nu är ju arbetskraftsutbudet en av de främsta bristvarorna i svenskt näringsliv. Jag vågar faktiskt, herr talman, slå vad med Sonja Rembo. Jag tror nämligen att hon mycket snart kommer att ge uttryck för att hon inte kommer att ställa krav på att vi skall återvända till det skattesystem som vi har i dag. Detta system är ju utdömt av alla — inte bara av moderater utan också av en enig opinion här i riksdagen och av arbetsmarknadens parter. Jag tror mycket gott om den skattereform som riksdagen kommer att fatta beslut om, därför att skattereformen kommer att gynna svenskt arbetsliv.
Herr talman! Elver Jonsson vet mycket väl att det är vi moderater som under åtminstone ett par decennier har varit pådrivande när det gällt att få till stånd en sänkning av skattetrycket och av marginalskatterna. Men det är bara att tacka och ta emot när nu också andra ansluter sig till våra krav. Samtidigt beklagar jag dock att den växling mellan marginalskatter och andra skatter som nu är på gång inte innebär att vi får den sänkning av skattetrycket som så innerligt väl behövs, t.ex. när det gäller att påverka arbetskraftsutbudet. Elver Jonsson vill inte ikläda sig statsrådets roll. Nej, men folkpartiet har ändå träffat en överenskommelse med regeringen. Jag vill därför gärna veta vad som är innebörden av överenskommelsen. Vad är det alltså som folkpartiet har gått med på när det gäller utredningen av arbetslöshetsförsäkringen? Är det den obligatoriska allmänna försäkring som vi begär som är på väg?
Herr talman! Det räcker med att jag hänvisar till reservationen. Med det svaret nöjer jag mig för dagen.

Herr talman! ”En positiv utveckling måste komma hela landet till del —-—. ”Så skriver centern, folkpartiet och moderaterna i en gemensam trepartireservation när det gäller arbetsmarknadspolitikens förutsättningar. Där noteras också att den förda socialdemokratiska politiken kraftigt har förstärkt de regionala obalanserna. Många debattörer talar i dag om att det är nödvändigt med en högre arbetslöshet i vårt land, och de utgår då från den officiella arbetslöshetssiffran på ca 1,4 90, dvs. rikssiffran. Men om man tittar litet på vad denna rikssiffra innehåller, ser man rätt snabbt att det är stora skillnader mellan olika landsdelar och mellan olika kommuner.

Det betyder att Pajala har ett 63 gånger så högt arbetslöshetstal som Danderyd. Det här är två extremer, men om man tittar på många andra kommuner finner man att talen för de människor som saknar fast arbete ligger på mellan 4 och 9 9o. De som nu talar om nödvändigheten av att höja arbetslöshetstalet från ca 1,4 Yo till närmare 2 Ze för att dämpa inflationen talar aldrig om dessa regio nala skillnader, som är så framstående.

Med det vill jag säga att vi i centerpartiet har utformat och utformar vårt budgetalternativ på ett sådant sätt att utvecklingen blir jämnare och bättre över hela landet. Jag vill också passa på att säga att centern inte kommer att vika från arbetslinjen. Vi har lagt fram en rad förslag som skall förstärka arbetslinjen och då främst i de delar av landet som har de höga talen. Vi har t.ex. rätt kraftigt förstärkt den summa pengar som skall gå till att ge arbetshandikappade arbete. Vi föreslår att det skall göras väsentligt mycket kraftfullare insatser för att snabbt få ut invandrare i arbetslivet. Arbetslinjen bör gälla också för invandrare. Vi föreslår stora insatser för att bygga upp småföretagsamheten och för att få i gång nya småföretag. Sådana insatser ger på sikt en stabilare och bättre arbetsmarknad. Vi föreslår en kraftfull kunskapsuppbyggnad över hela landet. Vi har genom vår medverkan vid tillkomsten av arbetslivsfonden bidragit till att förbättra dagens arbetsmiljöer och få ner antalet långtidssjukskrivna. Vi räknar med att detta sammantaget skall ge ett väsentligt merutbud av arbetskraft på arbetsmarknaden. Dessa förslag kommer att leda till, som jag sade, ett större arbetskraftsutbud, men de kommer också att leda till en högre produktivitet och ett större välstånd. Antalet stöddagar i arbetslöshetsförsäkringen skulle därmed minska kraftigt i de områden som i dag ligger på arbetslöshetstal mellan 3 och 12 20. Därmed skulle också stora pengar sparas på arbetslöshetsförsäkringen. Vi har föreslagit att detta skall lösas tekniskt genom att 0,75 26 av arbetsmarknadsavgiften förs över till aktiva åtgärder för att få Sverige i balans. 0,75 90 ger 4,5 miljarder. Vi riktar dessa pengar på ett sådant sätt att de i stor utsträckning går till infrastrukturella investeringar i det perifera vägnätet och inte minst i en bred kunskapsuppbyggnad, t.ex. genom en satsning på mindre högskolor, forskningsanknytning vid de små högskolorna, osv. Vi har räknat på det här, och vi finner att denna linje redan första året är en god affär för riket. Men det är därefter som de stora vinsterna kommer, genom att arbetsmarknaden blir robustare och bredare i de regioner som i dag inte har en så bra arbetsmarknad. Det kommer då att ge god avkastning åren framöver. Avslutningsvis vill jag säga att situationen i vårt land i dag är sådan att vissa områden är mycket överhettade. Där uppstår en inflationsutveckling, som sprider sig över landet och som i snabb takt prissätter svenska produkter utanför världsmarknaden. Vi vill i centerpartiet dämpa den utvecklingen. Den ekonomiska aktiviteten bör däremot vara högre i stora delar av landet, och det är där som vi riktar in vår politik. Detta leder till en bättre ekonomi för riket och därmed till en bättre standard för enskilda människor rakt över. Jag ber att få yrka bifall till samtliga de reservationer som centerpartiet har medverkat till.
Herr talman! Allas rätt till arbete är en grundläggande mänsklig rättighet. Denna rättighet måste också innebära att man har en lön som man kan leva på. Så är inte fallet för många i dag. De senaste siffrorna visar att 524 000 personer måste få hjälp av samhället för att klara sitt uppehälle. Det talas om den stora arbetskraftsbristen, men mer än 10 000 personer förväntas förtidspensioneras under 1990. För närvarande uppbär mer än 350 000 personer förtidspension. Förtidspensionerna kostar staten ca 22 miljarder kronor om året. Många av förtidspensionärerna skulle kunna göra en fortsatt insats i sitt yrke om de fick arbeta i ett annat tempo eller i ett annat yrke, där deras handikapp inte utgör något arbetshinder. Ca 150000 människor ingår i någon form av arbetsmarknadsåtgärder och uppskattningsvis 175 000 är latent arbetslösa eller undersysselsatta. Till detta kommer invandrare och flyktingar som väntar på besked om arbetstillstånd. Vi har i samhället en stor del handikappade som med ett anpassat arbete och med anpassade arbetstider skulle kunna fungera i arbetslivet. Samtidigt har vi en skriande brist på arbetskraft inom sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg och i industrin. Företagen och kapitalet missbrukar i dag arbetskraften. Många är de som utsorteras från arbetslivet genom arbetsmiljöns brister. I detta läge kan inte misshushållningen med arbetskraften fortgå. Då hotas stora delar av utbyggnaden av den offentliga sektorn och exportindustrins möjlighet till expansion. Därför måste arbetsköparna tvingas att satsa mer på miljöinvesteringar. Alla skall ha rätt till ett meningsfullt arbete i en god miljö. Alltmer framstår dessa krav som en huvudfråga för samhällsutvecklingen. Det är viktigt att redan nu ta itu med sårbarheten i Sveriges näringsliv, i perspektivet av den väntade lågkonjunkturen, som man bör försöka komma till rätta med. Landets ekonomiska politik och statens insatser måste inriktas på att bekämpa arbetslösheten, inte delvis stimulera fram en viss höjning av denna, som den ekonomiska politiken nu verkar inriktad på. Statsföretag, löntagarfonder och regionalpolitik borde omvandlas till redskap för en bättre arbetsmarknadspolitik. Utifrån denna grund kan en nationell politik formuleras för arbete åt alla, där följande huvudpunkter ställs i centrum: — Näringsliv och arbetsliv skall utformas från en nationell självständighet grundad på internationell solidaritet. Utformning av produktion, tjänster, service och konsumtion skall ske i samklang med social nytta, en bra arbetsmiljö, ett människovärdigt arbetsliv utan utslagning, en regional balans, med att klassklyftor och odemokratisk maktutövning elimineras och med människors behov av ett liv i icke-kommersiell riktning. —- Ett nationellt industrialiseringsprogram i samhällets regi upprättas. Programmet tar sikte på att ge industrin en nationell bas med en ny struktur samtidigt som industriarbetet ges ett nytt och mer kvalitativt innehåll. — En allmän arbetstidsförkortning ingår i en politik för arbete åt alla och kan motverka utslagning och även förbättra människors sociala villkor. —- Arbetsmarknadspolitiken måste reformeras och inriktas på att skapa bestående arbeten. Arbetsmarknadspolitiken skall även integreras med regionalpolitik och ekonomisk politik för arbete åt alla. Ansträngningar och stimulanser bör sättas in för att få en del av förtidspensionärerna tillbaka till arbetslivet. Fortfarande är arbetsmarknaden hårt segregerad. Fortfarande väljer unga kvinnor typiska kvinnoyrken och unga män typiska mansyrken i stor utsträckning. Ökade satsningar på information om yrkesval och en ”omvänd” prao-inriktning måste till i skolorna för att motverka dagens könssegregerade arbetsmarknad. Herr talman! Dagens arbetsmarknadspolitik bygger på samma ideologiska grundprinciper och har samma politiska målsättning som präglar hela den ekonomiska politiken för övrigt. Som en aktiv och integrerad del av den allmänna ekonomiska politiken arbetar man för att minska strukturella obalanser, enbart genom en anpassning till de krav som industrin ställer. Det har skett en förskjutning av arbetsmarknadspolitikens roll och målsättningar. Från att ha varit ett instrument för att dämpa konflikterna mellan olika mål för den allmänna ekonomiska politiken och genom olika åtgärder mildra de negativa effekterna av den industriella och ekonomiska utvecklingen, har den nu en annan roll. Nu prioriterar man enbart åtgärder som syftar till att underlätta och påskynda industrins strukturella omvandling helt på arbetsköparnas egna villkor, vilket förväntas ge ytterligare regional obalans och ökade klassklyftor i samhället. Vpk anser att arbetsmarknadsutbildningen är en del av samhällets vuxenutbildning och att den bör stödja dem som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Den bör verka för uppfyllelsen av fördelningspolitiska och sociala mål. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga vpk-reservationer till dessa betänkanden.

Herr talman! På arbetets marknad köpslås det om arbetskraft — energi i olika former, som skall inriktas så att köparen får energin omvandlad till en mer ordnad form. Plåtar bockas och böjs, förses med kullager och kedjor, blir till en cykel. Bokstäver ordnas i prydliga rader. 28 små svarta krumelurer kombineras i ständigt nya formationer, som signalerar ny kunskap, som kanske används, kanske inte. De inspirerar till krig eller fred, till en uppfinning, blir en maskinbruksanvisning eller barnets första dikt. Det är spännande intill omöjlighetens gräns att tänka på all den energi som flödar i starkare eller svagare strömmar i olika former genom biosfären, arbetets energi, med solen som källa och atmosfären som sophög. Och sophögen förses ständigt med nya outspädda oanvändbara sopor. Det var väl dit jag egentligen ville komma med den här inledningen. Allt blir till värmesopor och ju mer sopor vi producerar, desto fortare blir vi själva, människorna och även allt annat liv, till värmesopor. Vi kan alltså i viss mån själva avgöra hur länge det skall finnas liv på jorden, hur många generationer som får finnas efter oss. För det är en av livets viktigaste lagar: Hur mycket vi än arbetar, hur mycket arbete vi än betalar för, hur sinnrika, ”energialstrande” eller energisnåla apparater vi än konstruerar — alla kostar de mer energi än de ger. Trots att många vet och alla borde begripa detta alltmer synliggjorda faktum lever vi i en ocivilisation, som envist blundar och tror att vi blir rikare ju större och snabbare tillväxt vi kan åstadkomma, ju mer värmesopor som sprids där ute i rymden och gör vår planet fattig, förgiftad och döende i förtid. Många tror faktiskt ännu på att ekonomisk tillväxt i traditionell mening är nödvändig för allas välfärd, för rik och fattig. Jag tänker inte måla upp följderna av vårt slöseri; de är alltför välkända för att jag skall behöva spela domedagsprofet. Den här inledningen ville jag våga mig på här i Sveriges riksdags plenisal, där meningen är att vi skall plädera för våra partiers reservationer och åsikter gällande arbetsmarknad och arbetsliv. Här försöker s, m, fp, vpk och c att hitta alla möjligheter att få människor att lönearbeta mer och få mer betalt samt att använda mer och mer energi, utan att egentligen betänka att vi skyndar på den nedbrytningsprocess som vi i eget intresse borde bromsa. Vi tror oss känna att det är lönearbetet som ger oss värde och frihet. Frihet är att ha ett arbete — så stod det under en valkampanj för några år sedan på bussarna här i stan. Lönearbete, menade man, men det hade inte smakat frihet i samma grad. Anna Christensen upptäckte under sina studier av arbetslöshetsersättningen att den är uppbyggd med det avlönade arbetet som modell; dess former kunde inte förklaras utifrån allmän solidaritet. Reglerna för sjuka och svaga är utformade efter vad som gäller för friska och starka inom lönearbetet. ATP innebär en förlängning av lönearbetet ända intill döden, säger hon. Jag tillägger att den som inte fogar sig i arbetsmarknadens spelregler inte heller får någon ATP, trots att denna person kanske levt lättare på jorden och inte tärt på dess tillgångar i samma utsträckning som de duktiga, beundrade och belönade. Jag låter Anna Christensen fortsätta; hon har så mycket klokt att komma med: ”Men det handlar inte om vilket lönearbete som helst. Det är industrialismens form av lönearbete som präglar dagens Sverige. Vilket betyder arbetsdelning, långt driven specialisering och rationalisering. När den synen slog igenom på 1800-talet innebar den en underbar frihet. Tidigare hade lönearbetet haft en stark patriarkalisk karaktär. Nu blev det något man sålde till arbetsgivaren under en del av dagen, sedan hade man inte mer med honom att göra. Samtidigt blev arbetet, som alltmer delades upp i specialsysslor ute på de nya fabrikerna, anonymt. Det blev till ett framställande av varor utan personlig prägel, ett mekaniskt producerande av ting. Och det var alltså denna industrialiserade form som var förebild för den offentliga sektorn när den började byggas upp. Mänskliga relationer inom vård och omsorg förvandlades till varor. Det opersonliga, det anonyma, gjordes till norm för arbetet och dess organisation. Att det här fortfarande gäller märker man i språket. Det talas om ”konsumtion” och "produktion", om "levnadsår per insatt krona” m.m. inom sjukvården och den sociala omsorgen. Ord som står för en opersonlig, materiell syn på verksamheter som egentligen handlar om det personliga, det mänskliga.” — Så långt Anna Christensen. Men vi lever ännu i industrialismens tid och lagar och lappar på regler och förordningar för att gömma skavankerna. Alla måste vi spela med eftersom vi naturligtvis alltid är intimt beroende av den värld vi delvis själva skapat — i all välmening, förstås. Och på många sätt är samhället bättre än det patriarkaliska förindustriella. Men alla är vi medvetna om att vi utvecklas; kanske kan vi t.o.m. hitta ut ur industrialismens slöseri och personlighetsfrämmande kultur. Människorna är i dag på många sätt kunnigare och kan inte längre undanhållas information. Överheten har fått svårigheter med att styra oss. Många ser vad vi håller på att förlora i den traditionella tillväxtens samhälle. Det är ett ständigt återkommande tema när den gröna rörelsens medlemmar från hela världen träffas — det är ett ständigt återkommande tema också i många andra sammanhang. Vi fösöker hitta stigar in i nästa samhälle, det som vi tills vidare kan kalla det postindustriella. Där är inte lönearbete den enda möjligheten till trygghet; där har vi också tid för det informella, det obetalda arbetet, som ger en helt annan trygghet — och självtillit, som är en av demokratins viktigaste grundstenar. Där är inte arbetslösheten en fiende, förr då bara en annorlunda frihet gentemot lönearbetet, en frihet som man har möjligheten att fylla med t.ex. omsorgsarbete eller personligt skapande. När vi arbetar oss igenom alla partiers motioner om — som nu — arbetsmarknad och arbetsliv finner vi det ofta svårt att stödja förslagen, eftersom de bygger på tilltron till den ständiga ekonomiska tillväxtens välsignelser, som vi inte själva tror på i miljöpartiet. Vad kan vi göra? Satsa på något nytt och starkt, underifrån växande, som känner sin optimala storlek, sin lagom-storlek, småföretagande med eget ansvar. Satsa på utbildning och kunskap. Själva försöka leva lätt på jorden. Aldrig glömma de små i samhället. Ta den hänsyn som dagens regler kräver, men kliva över gränserna till morgondagens samhälle så fort tillfälle ges. Sätta ett ekologiskt anpassat pris på energi och miljö. Vi stödjer alltså alla de förslag som vi anser hjälper dagens människor eller som vi tror för oss närmare morgondagens humanekologiskt rika samhälle och som minskar onödigt energispill. Till slut vill jag yrka bifall till alla de reservationer till dagens AU-betänkande som bär miljöpartiets signum.

Fru talman!

Jag vill för ordningens skull yrka bifall till utskottets hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkanden nr 11, 12 och 23 och avslag på samtliga reservationer som fogats till dessa. Arbetsmarknaden har fungerat mycket bra under de gångna sex sju åren. Antalet sysselsatta har stadigt ökat, antalet arbetslösa har kraftigt minskat och under de senaste budgetåren har även de korta deltiderna bytts mot långa deltider eller mot heltidsjobb. Arbetshandikappade och andra grupper som har svag ställning på arbetsmarknaden har fått större möjligheter att finna arbete, osv. Bara under 1989 ökade antalet sysselsatta med ca 65 000 personer, och för sjätte året i rad har antalet sysselsatta i industrin ökat. Vi har kunnat glädja oss åt att rätten till arbete och egen inkomst har kommit allt fler till del, men trots att människornas arbetsutbud ökat med ca 400 000 personer sedan 1983 har arbetskraftsefterfrågan varit så stark att bristen på arbetskraft har ökat oroväckande snabbt. Från att ha börjat synas i de sysselsättningsstarka områdena och avse välutbildad arbetskraft har bristen på arbetskraft gradvis fått en mer generell karaktär. Det finns nu dock vissa tecken på en försvagning av efterfrågan på arbetskraft i vissa sektorer, men fortfarande är det svårt att få tillräckligt med arbetskraft till stora delar av vår arbetsmarknad. Vi har stigande kompetenskrav och hög personalomsättning på en del arbetsplatser, och detta ställer stora krav på arbetsmarknadspolitiken. Utvecklingen av de långa sjukfallen, antalet arbetsskador och förtidspensioner pekar på att vi har betydande problem när det gäller arbetsorganisation och arbetsmiljö på många av våra arbetsplatser. Utskottet gör bedömningen att den höga sysselsättningen komer att öka ytterligare, men ökningen blir inte riktigt lika kraftig som tidigare. Den rådande överhettningen och kostnadsutvecklingen i ekonomin måste dämpas om ett framtida besvärligt arbetsmarknadsläge skall kunna undvikas. Arbetsmarknadspolitiken har varit och är ett viktigt kompletterande instrument för att förverkliga det övergripande målet för den ekonomiska politiken om full sysselsättning. De i budgeten föreslagna åtgärderna för att säkerställa full sysselsättning genom en utveckling av arbetsmarknadspolitiken i riktning mot utbudsstimulerande och tillväxtfrämjande åtgärder ger enligt vår uppfattning förutsättningar för en fortsatt framgångsrik arbetsmarknadspolitik. När det gäller arbetsmarknadspolitikens inriktning har vi en mycket stor spridning av åsikter i utskottet, men av en del reservationer kan ändå utläsas ett visst erkännande både till regeringen och till arbetsmarknadsverket för den inriktning som arbetet i dag har och för förnyelsearbetet, som innebär ökad service till både arbetssökande och företag. Centerpartisterna har enligt sin uppfattning uppfunnit en riktig dundermedicin, som i ett slag kan minska arbetslöshetsersättningen med 5 miljarder fr.o.m. den 1 juli, och de vill använda dessa medel på ett annat håll i budgeten. Det vore dock oansvarigt att minska på arbetslöshetsersättningsmedlen innan den kvarstående arbetslösheten är borta. Arbetsmarknadsverkets organisation utsätts också för en omfattande kritik i fyra reservationer. Moderaterna och centerpartiet vill minska antalet anställda mycket kraftigt och menar att verket har en överbemanning i det goda arbetsmarknadsläget. Utskottet utgår i sin bedömning gällande personresurser från att verket arbetar effektivt och decentraliserar resurser i möjligaste mån både centralt och regionalt. De kvarstående arbetslösa har en sammansättning som kräver större arbetsinsatser och ansträngningar när det gäller att förse arbetsgivarna med erforderlig arbetskraft. Vi bör inte heller glömma att riksdagen förser arbetsmarknadsverket med ett stort antal arbetsuppgifter. Frågan om försäljning av arbetsmarknadsinstitutens rehabiliteringstjänster berörs i reservation nr 10, där reservanterna begär en utredning i syfte att pröva förutsättningarna för att bryta ut Ami-verksamheten från arbetsmarknadsverket. De menar att konkurrensen om institutens resurser mellan dem som har anställning men behov av rehabilitering och dem som är förmedlingens och Ami:s ordinarie sökande kan bli svår. Utskottet menar att det är viktigt att Ami:s erfarenheter tas till vara, så att människor som har jobb inte blir utslagna om de drabbas av sjukdom eller skador i arbetet. Den uppdragsverksamhet åt försäkringskassorna som det är fråga om kommer främst att gälla sådana fall som uppenbarligen inte kan klaras genom normala insatser av arbetsgivaren och företagshälsovården. Det vore en onödig och inhuman omväg att låta dessa människor först bli utslagna och inte förrän därefter — som arbetssökande — få del av Ami:s tjänster. Vi utgår från att försäkringskassorna gör lämpliga avvägningar av vilka försäkrade som bör få tillgång till Ami:s tjänster genom försäkringskassans försorg. Också regelsystemet i samband med flyktingars inträde på arbetsmarknaden och invandrares problem att komma in på den svenska arbetsmarknaden behandlas i detta betänkande och har resulterat i två reservationer från de borgerliga partierna. När det gäller flyktingars inträde på arbetsmarknaden har den svenska riksdagen beslutat att varje asylsökande först måste erhålla besked om han eller hon får stanna i Sverige. Det pågår ett intensivt arbete för att vi skall minimera väntetiderna, så att individen snabbt får klara besked. När beslut fattats om att den asylsökande har fått uppehållstillstånd betyder det att han eller hon har tillstånd att arbeta och omfattas av arbetslinjen och av all den service som AMS är mäktig att erbjuda medborgarna. Det är angeläget att invandrare och flyktingar snabbt kommer ut i arbetslivet. Det underlättar anpassningen och ger dem möjligheten att skaffa sig en positiv identitet. Det är dock inte alltid så enkelt. Hindren är många och kan variera från individ till individ, men några av hindren kan samhället och vi här i riksdagen sänka och kanske undanröja. Kunskaper i svenska språket är en viktig nyckel till framgång på arbetsmarknaden, och nya regler för sfi, svenska för invandrare, behandlas inom en snar framtid av riksdagen. Genomförandet av undervisningen sker ute i de mottagande kommunerna, men den ger bra resultat först när den kompletteras med praktisk tillämpning ute i arbetslivet och i umgänget med svenskar och andra invandrare från skilda språkgrupper. Det svenska samhället behöver arbetskraft, och vi behöver inte gå över ån efter vatten. Det finns många outnyttjade resurser och mycken misshushållning med resurserna. Alla, arbetsgivare, arbetsförmedlare, arbetsmarkna dens parter och de som redan befinner sig i arbetslivet, kan underlätta flyktingar och invandrares väg in i arbetslivet, Jag skulle vilja nämna bara några få exempel på sådant som pågår ute i landet. En fördjupad samverkan i flyktingarbetet förekommer på flyktingförläggningen i Dals-Ed för att man med utbildning och praktik skall kunna motivera flyktingarna till inträde på arbetsmarknaden. I Skaraborgs län arbetar man med yrkesprövning, fadderutbildning m.m, för flyktingar och invandrare. I Kil har man för invandrare satsat på särskilda arbetssökanderesor till Bergsskolan i Filipstad. I Örebro läns landsting anordnas praktikarbete för invandrarakademiker inom de områden som de har utbildning för. Detta är bara några exempel på allt det arbete som pågår ute i landet. Det är mycket viktigt att det arbetet fortsätter och intensifieras. Fru talman! I nästa betänkande, arbetsmarknadsutskottets betänkande 1989/90:A U12, behandlas arbetslivsfrågorna, När det gäller sysselsättning åt handikappade och utbyggnaden av den s.k. arbetslinjen att gälla också i socialförsäkringssystemet vill jag påstå att Sverige redan är ett föregångsland. 90-talet kommer att innebära ytterligare en hård satsning på rehabilitering och en rejäl satsning på att förbättra arbetsmiljöerna. När vi i det socialdemokratiska partiprogrammet skriver att folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång, men också att alla skall ha rätt till arbete efter vars och ens förmåga, menar vi allvar, och detta är en mycket viktig arbetsuppgift för hela arbetarrörelsen under kommande år, Också i 90-talsprogrammet finns ett avsnitt om det goda arbetet. Med denna inriktning på arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringssystemet kan vi nu satsa ordentligt på detta, inte minst därför att arbetslivsfonden kommit till och fått ordentliga resurser för sin viktiga uppgift. Men vi måste vara beredda att satsa ytterligare medel för att nå målen. I den budget som vi nu behandlar skapas nya möjligheter för dessa uppgifter genom att 500 milj.kr. per år satsas på rehabilitering inom socialförsäkringssystemet. I betänkandet AU23 föreslås att ytterligare 288 milj.kr. i ett reservationsanslag satsas på ett lönebidrag för förtidspensionerade. Att vi kan göra denna storsatsning beror enligt min uppfattning på två förhållanden: dels att vi socialdemokrater har kraften att driva målet full sysselsättning så hårt att vi har den kanske lägsta arbetslösheten i industrivärlden, dels att vi också är beredda att fortsätta med en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik, trots att vi i många år haft högkonjunktur. Jag har svårt att tro att de borgerliga partierna hade orkat med detta. Det kan man se dels i de jämförbara länder som har borgerligt styre och där arbetslösheten är mycket hög, dels också här hemma. Moderaterna vill sällan göra några satsningar, utan de vill pruta på eller avslå de flesta förslag. Utskottsmajoriteten menar att dessa satsningar säkerligen kommer att bli lönsamma. Att människor kommer tillbaka till arbetslivet ger flera positiva effekter. Kan man dels producera, dels få lön i stället för pension, vinner säkerligen samhället i slutändan. I betänkande 23 finns en moderat reservation med mycket torftigt innehåll. Det finns ingen argumentation, utan man kommer otroligt nog fram till slutsatsen att detta anslag är obehövligt. Moderaterna är naturligtvis ensamma om denna uppfattning. Jag yrkar avslag på reservationen. I betänkande 12 behandlas, som jag nämnt, arbetslivsfrågor med tyngdpunkten lagd på insatser för arbetshandikappade. I reservation 1 vill vpk satsa ytterligare 1 milj.kr. till arbetarskyddsverket. Dessa pengar skulle satsas på fyra nya tjänster inom verket för att utveckla det s.k. ISA-systemet. Såvitt jag kan se har emellertid arbetarskyddsverket redan fått mer än det begärt i sin budgetframställning. Verket har också i årets budget fått ett extra anslag om 2,4 milj.kr. till arbetet med anmälningar i ISA-systemet. Det är just nu viktigt att verket kommer i fatt och får aktualisera statistiken. Först därefter blir det meningsfullt att bygga ut verksamheten ytterligare. Vi kan inte nu bifalla vpk:s framställning. I reservation 2 begär centern en samhällsekonomisk studie om de ekonomiska konsekvenserna av att alla handikappade som vill arbeta också bereds anställning. Reservanterna begär även åtgärder, så att fler handikappade skall få chansen till ett arbete. Då det gäller den studien kan sägas att utskottet redan behandlat en utvärdering av lönebidragen, nämligen i betänkande 1988/89:12. Rehabiliteringsutredningen har också gjort beräkningen beträffande värdet av rehab-insatser i förhållande till förtidspension. Vi tycker att det nu krävs handling — inte utredningar. Föresten har ju centern i annat sammanhang velat pruta på departementets utredningsanslag, men här passar tydligen en ökning. När det gäller centerns förslag till satsningar för att handikappade skall få jobb, så vill jag tillägga följande. I projektet ”Arbete åt unga handikappade” satsas över 10 miljoner. Nu beslutar vi att permanenta denna verksamhet. När det gäller de flexibla lönebidragen, så blir beslutet i dag att för gravt handikappade ungdomar så skall denna flexibilitet gälla i hela landet. Jag vill också kortfattat nämna såväl arbetslivsfonden som de 288 nya miljonerna som kommer att beviljas genom att riksdagen i dag bifaller arbetsmarknadsutskottets betänkande 23. Därtill kommer en ytterligare satsning på uppdragsverksamhet som beskrivs i betänkande 23. I reservation 3 begär folkpartiet ytterligare 37,5 miljoner för TUFFA-projektet. Till det kan kortfattat sägas att vi också är positiva till detta projektarbete. Vi har sagt att det belopp som propositionen tagit upp inte är absolut, utan får överskridas om det kan ske inom ramen för det anvisade totalbeloppet. Det kan också tilläggas att den regeländring som AMS föreslår, och som nu kommer att beslutas om bidrag till arbetsgivare för anordningar på arbetsplatser, säkerligen kommer att ge ökade resurser som kan användas till insatser inom TUFFA-projektet. När det gäller de reservationer som berör övergång till flexibla lönebidrag, alltså nr 5, 6 och 7, kan jag säga att övergången till den nya konstruktionen av lönebidragen är i full gång. Försöksverksamheten pågår redan i sju län, och i kompletteringspropositionen kommer förslag om ytterligare fem län. Dessutom gäller denna flexibla bidragsform för gravt handikappade ungdo mar i hela landet. Men det finns trots allt problem med övergången som man inte får bortse ifrån. För dem som redan har lönebidrag måste särskilda regler gälla. Eventuellt måste generösa övergångsregler konstrueras. Man måste inte minst ta hänsyn till de allmännyttiga organisationerna, men också till övriga s.k. arbetsgivarkategorier. Även effekterna för kultursektorn bör studeras innan ett slutligt beslut fattas. Vi kommer alltså tillbaka så snart som möjligt, efter överläggningar med bl.a. arbetsmarknadens parter, med förslag till ytterligare beslut i denna fråga. Men under tiden föreslår vi socialdemokrater att anslaget till dessa insatser ökas med 300 milj.kr. Till detta kommer de 288 miljonerna som vi kommer att besluta om i anslutning till betänkande nr 23. När det gäller Samhall så kan det sägas, att det skulle vara felaktigt att i rådande läge öka antalet platser. Krafterna måste satsas på ökad utslussning på arbetsmarknaden och rehabilitering, och framför allt på arbetslivsfondens utmärkta möjligheter att skapa både rehabilitering och bättre arbetsmiljöer. Dessutom menar såväl jag som regeringen och utskottsmajoriteten att det just nu måste vara riktigare att satsa på lönebidrag. När det gäller inbyggda verkstäder så kan allmänt sägas att den handikappade ju är anställd i Samhall. Om det bara blir en eller två personer i en utbyggd verksamhet så finns ju risken att man inte kan ge den hjälp och service som den handikappade behöver. Då borde det bli bättre med lönebidragsanställning i stället. Till dem som begär förändring av statsbidragets konstruktion kan sägas, att en genomsnittsersättning med 109,6 20 av lönesumman är det bästa måttet för ett statsbidrag. Detta är ju som sagt ett genomsnittsbidrag. Det innebär naturligtvis att många behöver betydligt mer, medan andra klarar sig på betydligt mindre. Till sist, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i de tre betänkandena och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Först en kort kommentar till vad Lahja Exner sade om vår reservation till betänkande 23. Den var torftig, sade Lahja Exner. Jag vill tala om för henne att den reservationen hänvisar till en reservation som lades i samband med principbeslutet i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 12. I den reservationen finns vårt ställningstagande mycket väl motiverat. Ett av motiven är ju just att särskilda lönebidrag till förtidspensionärer konkurrerar med lönebidragen till de handikappade. Vi har länge hävdat att ett flexibelt lönebidrag som följer den handikappade är en bättre form av bidrag än såväl det nuvarande lönebidraget, som går till arbetsgivaren, som placering i Samhall. Det var faktiskt välgörande att höra Lahja Exner säga att Samhall inte bör öka sin verksamhet, utan att det är lönebidrag som är den form som hon vill satsa på i framtiden. Det var bra att få höra det. Jag beklagar emellertid att utskottet är så ängsligt när det gäller att satsa på det flexibla lönebidraget. AMS begärde ju i sin petita i år att få öka försöksverksamheten till hela landet. Regeringen kommer i kompletteringspro positionen med förslag till en utökning av försöksverksamheten till ytterligare fem län. Varför är då utskottet så försiktigt och varför vill det inte gå med på några utökningar alls i det här betänkandet? Om några veckor kommer man ju i alla fall att tillstyrka regeringens förslag till utökning. När det gäller AMS så är det väl helt klart att verksamheten inom AMS lämnar en hel del övrigt att önska. Jag har här ett tidningsurklipp, där en departementssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet talar om det bristande samarbetet mellan socialtjänst och arbetsförmedling som en av orsakerna till det höga antalet socialbidragstagare. Den ena myndigheten vet inte vad den andra gör. Två myndigheter inom den offentliga sektorn kan alltså inte, och har inte heller under åren kunnat, samarbeta så att vi har kunnat undvika att få över 520 000 socialbidragstagare. Detta visar ju att offentliga monopol inte är någon garanti vare sig för arbete eller för effektivitet när det gäller omhändertagande av människor med problem! Bryt monopolen, Lahja Exner! Är ni inom socialdemokratin beredda att från och med nästa år säga upp de ILO-konventioner som är uppsägningsbara och se till att vi får en effektivare arbetsförmedling, ökade möjligheter till konkurrens och fler möjligheter för arbetssökande att söka sig till förmedlingar som kanske är specialiserade på just deras område?
Fru talman! Den här debatten har ännu inte blivit alltför upphetsande, vilket nog beror på att vi har en mycket bred uppslutning kring den svenska arbetsmarknadspolitiken. Detta har lett till att vi under en mycket lång tid har haft en låg öppen arbetslöshet. Lahja Exner gjorde det litet lätt för sig. Hon gjorde ett slarvigt påstående, när hon sade att man med en socialdemokratisk regering har klarat arbetslöshetsproblemen medan en annan regering knappast skulle ha kunnat föra en lika god arbetsmarknadspolitik. Jag vill polemisera mot ett sådant påstående. Man kan inte enkelt säga att om man får ett styre av en viss kulör, så kan man hantera dessa problem. Fråga de norska socialdemokraterna, som säger att den norska socialdemokratiska regeringen föll därför att den inte klarade arbetsmarknadspolitiken utan fick för hög arbetslöshet! Eller fråga de franska socialisterna varför var fjärde ungdom i södra Frankrike är arbetslös! Jag tror inte att det räcker att bara sätta socialistiska förtecken på politiken. Det handlar om vad man gör. Fru talman! Jag är glad, för att inte säga stolt, över att vi har haft så stor uppslutning i Sveriges riksdag kring det allra mesta av det som vi gör. När det gäller analysen är det intressant att kunna konstatera att såväl regeringen som socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet och oppositionen är väldigt överens om den. Regeringen själv talar ju om svårigheterna med att en alltför hög inflation urholkar konkurrenskraften och leder till ett stigande underskott i bytesbalansen. Detta är ett hot mot sysselsättningen, och det hotar välfärden. Detta är starka varnande ord som vi har anledning att ta åt oss av här. I den delen är riksdagen till synes helt enig. Jag tycker möjligen att Lahja Exner alltför mycket uppehöll sig kring de plussidor vi har och alltför litet kring problemen. Hon talade om att detta i mycket är en medelsfråga. Det handlar kanske ännu mer om regelfrågor. Bristen på arbetskraft har ju sin orsak i att försäkringssystemet har en uppläggning som inte gynnar arbetskraftsutbudet. Vi har en alltför omfattande förtidspensionering, och vi är alltför njugga mot de flyktingar som vill ut i arbetslivet. De exempel som Lahja Exner hämtar från Skaraborg bl.a. handlar om små, futtiga försök i förhållande till vad som borde göras åt flyktingars rätt till arbete. Så till det som jag skulle vilja kalla stolliga förslaget från regeringen om att vi, när vi har brist på arbetskraft, skall ha ökad semester. Nu kommer ett förslag om hur vi med lagstiftning skall stimulera människor att arbeta på semestern. Tala om turer! Jag vill använda Lahja Exners egna ord om att misshushållning är farligt. Det är helt riktigt! Men denna misshushållning har delvis sin orsak i att regeringen inte har velat hushålla med den arbetskraft som står till buds.
Fru talman! Tyvärr måste jag konstatera att socialdemokratin i alltför hög grad är fast i gammalt fyrkantigt tänkande. De här förslagen, Lahja Exner, som vi har lagt — jag skall inte nämna allihop utan bara fem av de större — innebär att minst 2 000 handikappade människor får arbete utöver dem som i dag har arbete. Det handlar om människor som i dag i onödan är antingen förtidspensionerade eller öppet arbetslösa. Med vårt förslag om förstärkning och beläggning av det sönderkörda grusvägnätet, som har fått förfalla under 1980-talet, får ett par tusen årsarbetare ett produktivt arbete samtidigt som de gör stor nytta för framtiden. Med vårt förslag om att bredda de små högskolorna med ett par hundra miljoner kronor och med en ungefär lika stor satsning på fasta forskningsresurser skapas också ett stort antal fasta arbetstillfällen. Det viktiga är emellertid att det skapar en framtida arbetsmarknad och en framtida produktivitet som är av stort värde. Eftersom ett nytt jobb enligt de siffror som regeringen brukar redovisa kostar ca 150 000 kr. innebär vårt förslag om att förstärka de regionalpolitiska anslagen för landsbygdsutveckling med ca 1 miljard kronor att det skapas ungefär 7 000 nya jobb i områden där vi i dag har höga arbetslöshetstal på mellan 3 och ända upp till 12 96, om man räknar dem som inte har fast jobb. Våra förslag om satsningar på alternativa energislag ger samma effekt. Detta sparar på direkten en massa arbetslöshetspengar. Vi har ca 75 000 människor på årsbasis som trots de goda konjunkturerna uppbär arbetslöshetspengar. Jag vädjar till socialdemokraterna: Sluta tänka på rikstal! Vi har för heta områden där arbetsmarknaden behöver dämpas, men vi har också dåliga områden. Kommunerna i dessa områden är faktiskt socialdemokratiskt styrda. Jag vill inte påstå att detta är orsaken till de höga arbetslöshetstalen, men socialdemokraternas ointresse av att reda upp i de utsatta områdena är förvånande. Kommunerna i dessa områden är faktiskt socialdemokratiskt styrda.

Fru talman! Den ekonomiska politiken kommer så småningom att debatteras här i kammaren. Detta gäller även regionalpolitiken, som vi för närva rande arbetar med i utskottet. Men jag vill ändå göra en del reflexioner med anledning av det som Elver Jonsson, Börje Hörnlund och Sonja Rembo sagt i denna debatt. Det är riktigt och det är glädjande att vi har en mycket bred uppslutning bakom den svenska arbetsmarknadspolitiken både här i riksdagen och i hela det svenska samhället. Det är klart att detta är någonting som inte har kommit av sig självt, utan det är resultatet av ett långsiktigt och uthålligt arbete. Jag vågar ändå tvivla på att de borgerliga i regeringsställning skulle ha orkat så långt. Även om jag fullt och fast tror på Elver Jonssons goda vilja i denna fråga, tror jag att han skulle ha svårt att åstadkomma det han vill, när det skall ske i samarbete med t.ex. Sonja Rembo och Börje Hörnlund, som ju vill minska på resurserna till arbetsmarknadspolitiken. Sonja Rembo och andra moderater tycker att det finns alldeles för mycket folk på arbetsförmedlingarna. Antalet anställda måste emellertid ställas i förhållande till de arbetsuppgifter som förmedlingarna har. Jag har här ett pressmeddelande från arbetsmarknadsstyrelsen av den 25 april. Man kan däri läsa att det för fem år sedan var mest arbetslösa som sökte jobb genom förmedlingen, medan i dag drygt hälften av dem som kommer till förmedlingen är anställda. Många vill ha en utökad arbetstid, och en stor grupp har tillfälliga anställningar. Det är klart att arbetsförmedlingen då kräver helt andra resurser för att de arbetsmarknadspolitiska instrumenten skall kunna sättas i händerna på folk. Med anledning av det som Börje Hörnlund sade om de handikappade vill jag nämna att man med TUFFA-projektet skapat 1 200 nya jobb för arbetshandikappade ungdomar. Så nog vill jag påstå att vi också anstränger oss. Det är bra om Börje Hörnlund hjälper till i det arbetet.
Fru talman! Det hjälper ju inte hur mycket pengar man än lägger ned på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och det hjälper inte om vi är aldrig så eniga i denna riksdag om inriktningen att arbete och utbildning är bättre än sysslolöshet, om vi inte har en fungerande ekonomi som ger möjligheter för en fungerande arbetsmarknad. Ju sämre ekonomin är, desto mer urholkas möjligheterna att föra arbetsmarknadspolitik. Vi har i många år från moderat håll här i kammaren kritiserat just detta, att omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna riskerar att bli så stor att dessa åtgärder konkurrerar med de riktiga jobben. Ett sätt att förhindra detta är att vi får en effektivare arbetsförmedling, som faktiskt kan förmedla jobb utan att man med varje jobb skickar med bidrag. Vi är på väg att hamna i den situationen att ingen kan få ett jobb utan bidrag. Vi har i motioner och reservationer pekat på hur t.ex. inskolningsbidraget riskerar att föra in ungdomarna i ett bidragsberoende, när de inte kan få ett jobb på normalt sätt utan måste gå via arbetsförmedlingen för att få ett bidrag till arbetsgivaren för att denne skall anställa ungdomar. Det pressmeddelande som Lahja Exner hade i sin hand har jag också här. Det finns mycket intressant att notera i det pressmeddelandet. Det sägs bl.a. att tillfälliga anställningar ofta slutar i arbetslöshet och att de arbetslösa i sin tur ofta går till tidsbegränsade anställningar. Detta är det vikariatelände som vi moderater pekat på i många år. Vad är Lahja Exner beredd att göra för att öka effektiviteten? Detta gäller i väldigt stor utsträckning kvinnorna inom vårdoch omsorgssektorn. De går från vikariat till vikariat, från en tillfällig anställning till en annan, och de får aldrig en fast fot på arbetsmarknaden. Detta är ett problem. Orsaken till detta är emellertid snarast att finna iatt vi har för mycket lagstiftning och för många möjligheter till ledighet med bibehållen anställning. De som av olika skäl är borta måste ersättas med vikarier, och det ger för litet av trygghet för dem som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Vi har fått ett A-lag och ett B-lag på arbetsmarknaden. Det är i stor utsträckning lagstiftningen som åstadkommit detta. Vad vill Lahja Exner göra för att lösa upp den knuten?
Fru talman! Jag kan instämma när utskottets talesman säger att det är fråga om långsiktigheten i arbetsmarknadspolitiken. Det är helt riktigt. Vi behöver också de fasta spelregler som jag efterlyste i mitt inledande anförande. Jag tror emellertid att regelsystemet med en stelbent byråkrati här är en av knepigheterna. Lahja Exner sade att hon tvivlar på att en annan regering och en annan politisk majoritet skulle kunna åstadkomma någonting bättre. Vi behöver väl inte sia om framtiden, utan vi kan lika gärna se i backspegeln. Att man i den extrema lågkonjunktur som vi hade åren 1976—1982 kunde klara dessa uppgifter med näst intill lika låga arbetslöshetstal som vi har i dag talar väl sitt tydliga språk. Vi är överens om analysen av läget och om att det är nödvändigt att vi går vidare. Det är då intressant att konstatera att utskottsmajoriteten är betydligt försiktigare än de utskottsledamöter som står bakom reservation nr 1. Så visst finns det hopp om, Lahja Exner, att även andra politiska riktningar skulle kunna ta ett offensivt grepp på detta område. Än en gång till regelsystemet. Vi tycker att socialdemokraterna alltför mycket har hängett sig åt sådant som diskriminerar kvinnorna på arbetsmarknaden och förhindrat flyktingar att komma in på arbetsmarknaden. Man har gjort alltför litet för de handikappades möjligheter att få arbete. Varför inte öka på antalet platser i Samhall eller satsa på TUFFA-projektet som Lahja Exner talade så väl om? Varför inte ge arbetsmarknadsstyrelsen de pengar man begärt? Jag kommer tillbaka till att vi behöver den förnyelse som också socialdemokraterna talar om men där man inte har kommit så långt. Man håller väldigt hårt fast vid de offentliga monopolen. Lahja Exner sade, och det vill jag instämma i, att arbetslivet bör vara nationens främsta tillgång. Men för att det skall bli så krävs det att förnyelsens anda tränger in både i riksdagshus och i kanslihus.
Fru talman!

Jag måste faktiskt fråga statsrådet om detta också är hennes linje. I så fall stämmer det väldigt dåligt med de olika uttalanden som den nye finansministern gjort sedan han kom till makten. Lahja Exner verkar litet upprörd över att vi föreslår att ett antal tjänster skall tas bort på det centrala AMS. Vi föreslår emellertid inte att man tar bort en enda tjänst på fronten, dvs. ute på arbetsförmedlingarna. Jag är övertygad om att oavsett vem som skall regera framöver blir det en viktig uppgift att faktiskt kraftigt minska på de centrala verken. De nuvarande förhållandena är en kvarleva från svunna tider. I dag är utbildningsnivån lika hög ute i landet. Dessutom står de lokala arbetsförmedlarna närmare verkligheten. Därmed blir deras kompetens högre. Jag tror att en av de viktigaste åtgärderna för att vi skall få fart på Sverige faktiskt är en kraftig bantning av den centrala byråkratin för att man i stället skall kunna satsa mer på dem som har kontakt med verkligheten. Lahja Exner tog även upp frågan om Viskafors. Svaret på den punkten är mycket enkelt: Målsättningen måste vara att problemen för dem som där blir arbetslösa inte klaras genom kontant arbetslöshetsersättning utan genom nya ordinarie arbetstillfällen. Jag börjar tro att det egentligen bara är centerpartiet här i landet som står för arbetslinjen. Våra förslag innebär att vi slipper en massa onödig arbetslöshet i de utsatta kommunerna. Härigenom bidrar vi inte heller till överhettningen, utan våra förslag skapar en stabilare ekonomi. Jag beklagar den socialdemokratiska utskottslinjen.

Fru talman! I min föregående replik råkade jag tala om 1 200 nya jobb i TUFFA-projektet. Jag avsåg emellertid projektet för unga handikappade. Elver Jonsson talade om situationen i början av 1980-talet då vi hade en borgerlig regering. Jag vill inte påstå att ni inte kämpade för att upprätthålla sysselsättningen. Men hur såg det då ut i samhället? När man träffade ungdomar i skolorna sade de ofta: Det är ingen idé att skaffa sig en utbildning — det är ingen idé att utbilda sig till arbetslöshet. De saknade helt enkelt framtidstro. Hur såg det ut på våra arbetsförmedlingar? Vad sade våra arbetsförmedlare? De sade att det var en mardröm att på morgnarna bege sig till jobbet, eftersom de visste att de under dagen skulle komma att träffa hundratals människor, som inget hellre ville ha än arbete och de ingenting hade att erbjuda. Till Börje Hörnlund vill jag säga att den centrala byråkratin under de år då vår nuvarande finansminister Allan Larsson var generaldirektör på arbetsmarknadsverket faktiskt minskades med mer än 500 personer.

Fru talman! Jag skall först be om ursäkt för att jag har problem med rösten. Om jag inte är lika utförlig som jag hade tänkt, så beror det på detta. Väldigt mycket har ju redan nu framkommit i den här debatten, och jag skall därför försöka att hålla mig till de litet mer principiella frågorna. Det är ju ändå tankarna om arbetslivet och vad vi vill med arbetsmarknaden som styr vårt agerande i de frågor som behandlas i dag. När man lyssnar till den här debatten slås man av att det, som en del också har påpekat, till stora delar råder en väldig samsyn mellan partierna och över blockgränserna när det gäller kampen för att verkligen se till att arbete är det som skall gälla. I fråga om andra delar går åsikterna ganska vida isär. Jag har när jag lyssnat på debatten i dag suttit och tänkt på att man, om man skall förändra på ett trovärdigt sätt, måste orka se hela verkligheten. Det finns i dessa debatter en tendens till att måla bilden antingen i svart eller i vitt. Det tjänar ingenting till att måla hela arbetsmarknaden i svart, lika litet som det tjänar någonting till att bara se det positiva. Jag tycker att en del företrädare för de borgerliga partierna i mångt och mycket låter som trötta speldosor, som spelar precis samma toner hela tiden. Visst behövs det förnyelse, säger Elver Jonsson, och förnyelsen behöver tränga in i både riksdag och kanslihus. Det har han nog rätt i, och så har nog också skett till stora delar. Men kanske behöver det också tränga in litet förnyelse i folkpartiet. Medan vi håller på med dessa debatter om vad som behövs och inte behövs, måste jag ändå konstatera att man på många vis redan i dag är i full färd med att försöka förbättra och förändra arbetsmarknadens funktion och att ytterligare förstärka arbetslinjen. Vi socialdemokrater duckar verkligen inte för att försöka beskriva problemen, vilket jag också tycker har märkts i regeringens agerande under de senaste månaderna. Några av dessa problem har också berörts här i dag. Man kan inte nog bedyra att t.ex. kostnadsutvecklingen är ett problem. Om vi inte kommer åt detta problem kan det på sikt — och det kan röra sig om en ganska kort tid — hota jobben i stora delar av landet. Produktiviteten är alldeles för låg. Den ökning av tillväxten som vi har haft under de senaste åren beror till stora delar på att vi har ökat arbetsutbudet, att vi jobbar fler arbetstimmar, och den beror till mindre del på att vi faktiskt har lyckats höja produktiviteten. Vi har varit framgångsrika i fråga om utbudspolitiken, något som Elver Jonsson och jag också diskuterade vid ett tidigare tillfälle. Han säger i dag att vi har gjort försök. Det försöket, om det nu skall betecknas som ett försök, är mycket framgångsrikt. Man har verkligen koncentrerat sig på just utbudsfrågor, och bara det senaste året har det tillkommit motsvarande 50 000 årsarbetande på den svenska arbetsmarknaden. Trots att vi har en låg arbetslöshet, trots att arbetskraftstalet är så högt och trots att kvinnorna till så stor del finns på arbetsmarknaden, har vi ändå höjt utbudet. Men det som är problemet och som vi borde diskutera mer, och som också hör i hop med allt detta, är att utslagningen i arbetslivet fortfarande är så betydande. Detta beror ju inte i första hand på socialförsäkringssystemen. De behöver ses över, och de behöver bättre anpassas till arbetslinjen. Det arbetet pågår också. Arbetsmiljön är i detta sammanhang av avgörande betydelse. Det är på detta område som det är nödvändigt att göra stora insatser, eftersom arbetsmiljön till så stor del är avgörande för alla de frågor vi har diskuterat i dag. Mycket av ökningen av arbetskraftsutbudet äts ju upp i andra änden av skador och förslitningar. Det är också produktivitetshöjande att kunna förändra arbetsmiljön och arbetsorganisationen. Här räcker det inte att lita på ord, utan här måste vi se mer av handling. Därför måste vi diskutera sådant som avtal och lagstiftning, och därför har vi kunnat ta till arbetslivsfonden, som jag tror väldigt mycket på. Arbetsmarknadspolitiken är ju i Sverige en mycket viktig del i den ekonomiska politiken, och där skiljer vi oss från många andra länder. För mig som minister finns nog inget viktigare än att vi skall fortsätta att hålla fast vid den fulla sysselsättningen. På den punkten, Sonja Rembo, har vi inte halkat efter andra länder. Tvärtom ligger vi långt före. Jag tar i stort sett varje vecka emot besökare från länder där man vill försöka komma lika långt som vi har gjort. Vi får därför aldrig tappa perspektivet över vilken arbetsmarknad vi har och vilka möjligheter som i dag finns för människor av alla sorter att få arbete i vårt land. Även om vi har kommit så här långt, måste vi gå vidare, och det gör vi. Hur skall vi förstärka den fulla sysselsättningen när det gäller deltidsarbetslösheten, de handikappade, invandrarna och människor i glesbygden? Det är detta som det här betänkandet, liksom andra betänkanden som senare kommer att debatteras i riksdagen, handlar om. Det handlar om hur vi ytterligare skall kunna effektivisera också våra olika anslag och verk, så att de förstärker arbetslinjen. Det handlar också om att höja kompetensen och utbildningsnivån för att kunna gå in i nästa årtionde med en väl rustad arbetskraft som kan vara rörlig och flexibel utifrån dess egna förutsättningar. Vi har i stora stycken uppnått detta redan i dag, men det är mycket ojämnt fördelat mellan män och kvinnor och mellan arbetare och högre tjänstemän. Regeringen kommer att återkomma med förslag på detta område. Vi har inte i dag samma arbetsmarknad som för tio år sedan, och vi kommer att ha en helt annan arbetsmarknad om tio år. Den strukturomvandling som behövs i industrin måste faktiskt underlättas just för att resultatet inte skall bli arbetslöshet eller att de regionala problemen förstärks. Jag vill påstå att vi i dag har en till stora delar flexibel och rörlig arbetsmarknad, men det finns många delar inom arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringssystemen som kan bli ännu mer inriktade på just arbetslinjen. Även i detta sammanhang handlar det mycket om att arbetsmiljöarbetet måste inriktas på att förebygga skador i stället för att bota dem när de redan har uppstått. Det finns väldigt många förslag om detta, och de närmaste åren kommer att visa hur långt vi kan komma på detta område. Mycket har hänt, men väldigt mycket återstår. Parterna, enskilda företag och arbetsgivare, forskare, regering och riksdag — allt fler strävar i dag emot att ge arbetet ett större innehåll. Arbetsmarknadsverket har i hög grad för ändrat sitt arbete under de senaste åren, vilket Lahja Exner har berört, och det arbetet fortsätter. Den ekonomiska politiken, arbetsmarknadspolitiken, arbete åt alla, arbetsmiljö och inflytande, ny arbetsorganisation och kompetensutveckling — detta är ord som kommer att prägla 90-talets diskussion om arbetsmarknaden. Jag träffade en skolklass från Göteborg här utanför. Det är ju deras arbetsmarknad, deras möjligheter att få arbete, som vi nu skall förbereda. Ungdomarna ställer i dag mycket stora krav på sina arbeten. De ställer krav på arbetsmiljön, på att jobben skall vara utvecklande och innehållsrika. De ställer också krav — och kan förhoppningsvis i framtiden göra det i ännu högre grad — på att få arbete där de bor och inte behöva flytta i den utsträckning som många ungdomar i dag tvingas till. Allt fler arbetsgivare inser också att deras chans att kunna rekrytera arbetskraft i framtiden är att förändra insidan av arbetsplatserna. Så visst skall vi tala om att förändra och förbättra systemen, men vi skall tala minst lika mycket om innehållet i jobben och vad arbetsgivarna och arbetstagarna tillsammans kan förändra på sina arbetsplatser. Inte minst handlar detta om kvinnornas villkor på arbetsmarknaden, eftersom det är kvinnorna som har en stor del av problemen. Många av de konkreta frågor som har varit uppe till debatt har utskottets talesman berört och till stor del svarat på. Det förslag från regeringen som nu behandlas kommer att förstärka arbetslinjen, men vi är ännu inte nöjda. De svaga grupperna måste ägnas ännu större uppmärksamhet. Det är detta som jag koncentrerar en stor del av mitt arbete på. Jag lovar att i detta sammanhang noga följa utvecklingen av de flexibla lönebidragen, om man nu får utfästa löften. Det är min avsikt att det senast till hösten skall finnas ett förslag om en ny arbetsförmedlingslag på riksdagens bord, Elver Jonsson. Jag vill avslutningsvis reflektera litet över det som Anna Horn af Rantzien tog upp, nämligen vilket värde arbetet egentligen har. Jag har ofta retat mig på att man talar om att kvinnorna började arbeta på 60-talet, för då gick de ut på arbetsmarknaden. Men det finns ju så mycket arbete som inte är lönearbete. Det är inte alla av oss som vaknar varje dag och tänker: Tjoho vad kul, i dag skall jag gå till jobbet! I dag skall det bli ytterligare en utvecklande och rolig arbetsdag i en bra arbetsmiljö, och jag får träffa arbetskamrater. Tvärtom vaknar många av oss och fasar inför tanken att gå till jobbet ännu en dag. Man går dit bara därför att försörjningen behövs. Arbetsmarknadspolitik är i dag i stor utsträckning att inte bara tala om rätten till ett arbete, utan också tala om innehållet och värdet i arbetet och rätten till det goda arbetet, som man många gånger litet vagt uttrycker det. Det är den rätten som förstärks om vi lyckas driva arbetslinjen och hjälpa fler svaga grupper ut på arbetsmarknaden. Men vi behöver också förstärka möjligheterna att förändra arbetsmiljön och arbetsorganisationen i företagen. Där behöver staten gripa in med lagstiftning och ekonomiska incitament, och det behövs starka parter på arbetsmarknaden. Man kan inte lita på att alla arbetsgivare av egen fri vilja ägnar sig tillräckligt mycket åt detta arbete.
Fru talman! Mona Sahlin sade att oppositionen låter som trötta speldosor. Ja, man blir onekligen litet trött, fru talman, när man år efter år diskuterar arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsfrågor som om det handlade om nya åtgärder, nya bidrag, nya stöd. Samtidigt för regeringen en politik på andra områden som leder till problem på arbetsmarknaden. Det var precis detta jag diskuterade i mitt anförande. Den nya AMS-chefen Göte Bernhardsson säger i en intervju: Det avgörande är hur vi klarar konkurrenskraften. Det är detta som är den stora sanningen i de här sammanhangen. Det hjälper inte att vi sedan talar aldrig så vackert om svaga grupper och hur vi skall skapa arbete för handikappade och ungdomar och för alla dessa grupper som har problem i dag. Problemgrupperna är i dag i stort sett lika stora som de alltid har varit. Vi har i Sverige egentillverkade ekonomiska problem. Det är skattepolitiken, bostadspolitiken, fondsocialismen och socialförsäkringssystemen som åstadkommer problemen. Inte minst har vi problem med att människor inte är kvar på jobbet. Hela tillskottet av arbetskraft äts upp av frånvaron. Jag vill få en kommentar från arbetsmarknadsministern när det gäller problemen med frånvaron. Det är ett av de verkligt stora problemen på svensk arbetsmarknad i dag. Det är inte rimligt att påstå att frånvaron beror på att arbetsmiljöproblemen har blivit så mycket större efter det att vi infört en omfattande arbetsmiljölagstiftning. I så fall bör vi se över arbetsmiljölagstiftningen och se efter vad det är för fel på den, eftersom den tydligen är kontraproduktiv. Arbetsmarknadsministern nämnde att vi får en ny arbetsförmedlingslag till hösten. Det gläder mig att höra. Jag utgår ifrån att den innebär att monopolet bryts för arbetsförmedlingsverksamhet och att vi släpper in alternativ och nya friska krafter. Det behövs sannerligen på det området.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern sade så många goda saker som det inte finns anledning att polemisera emot utan möjligen stryka under. Tankar i principfrågor styr vårt handlande. Ja, visst är det så, men det kan vara en besvärande påminnelse. Mona Sahlin säger att man måste orka se hela verkligheten. Det är helt riktigt. Det gäller för oss alla att leva upp till det. Jag fick ett glatt tillrop om att det kanske behövs litet förnyelse också i folkpartiet. Jag tackar för det. Det är ganska hoppfullt när en socialdemokratisk minister har en sådan god liberal åsikt och tar sådana ord i sin mun. Vi behöver ständigt förnya oss. Tack för den gemenskapen. Mona Sahlin säger att vi inte får ducka för att beskriva problemen. Det är helt riktigt. Men Mona Sahlin skulle ha varit med i slutet av 70-talet då jag som stackars ordförande i arbetsmarknadsutskottet fick stå här i kammaren och ta emot en skur av socialdemokratiska tillmälen för det som då sades om att beskriva verkligheten. Dagens kritik är bara en mild västanfläkt i jämförelse med den propaganda som då framfördes. Också utskottets talesman sade här att t.o.m. AMS-personalen var genomsyrad av denna propagandis tiska inställning. När man läser det statistiska materialet ser man att det inte fanns grund för en sådan inställning. Mona Sahlin talade om att vi måste ta tag i problemen när det gäller utslagningen. Vi är här inne på något mycket viktigt. Självfallet är socialförsäkringssystemet en del i detta, men det har skett en förlösande tillnyktring som kan inkasseras. Arbetsmiljön är viktig. De unga ställer krav, och det är helt riktigt. Men det kan inte vara fel att vi också ställer krav på den unga generationen. Det är också att visa den unge respekt. Jag skulle vilja att arbetsmarknadsministern när det gäller frågan om utslagningen också tar med det som statsråden väldigt sällan talar om, nämligen den utslagning som sker i anledning av det alltför stora bruket av droger, och då framför allt alkohol. Vi har inte helnykterhet på alla våra arbetsplatser. Det skulle vara välgörande om både socialministern och arbetsmarknadsministern talade om detta. Sådana ord kan också styra ett handlande. Fru talman! När det gäller invandrares och flyktingars möjlighet att få ett arbete återstår det mycket att göra. Där behövs det betydligt mer offensiva åtgärder. Sedan vill jag tacka för löftet att vi senast till hösten får en ny arbetsförmedlingslag. Jag får möjligen be om ursäkt för att jag har tjatat, men vi skall veta att det nu är den tredje ministern som ger det här löftet. Jag är ändå optimistisk. Skall vi säga tredje gången gillt, fru statsråd?